Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk-motionen 1872. I motionen framhåller vi att illusionerna att fjärde AP-fonden skulle leda till ökad sysselsättning och ökat löntagarinflytande verkligen har slagits sönder i och med att fonden varken har get ökat löntagarinflytande eller några positiva sysselsättningseffekter. Fondens medel har hela tiden använts för inköp av aktieposter i väletablerade privatägda börsföretag, och de har alltså inte haft någon inverkan på sysselsättningen eller löntagarinflytandet. Nu vill fjärde AP-fondstyrelsen ha ytterligare 750 milj.kr. till sitt förfogande. Vi i vpk tycker att det är välmotiverat, om tjärde AP-fonden får en ny inriktning. Vi har i motionen sagt att den nya inriktningen innebär att man satsar medel i ett nytt investeringsprogram för uppbyggnad av statliga förädlingsindustrier. Med detta yrkar jag, som sagt, bifall till motionen 1872.
Herr talman! Frågan om riskvilligt kapital till näringslivet diskuteras i dag intensivare än någonsin tidigare i vårt land. Orsaken är som alla vet bl.a. LO:s och SAP:s förslag till löntagarfonder. Men debatten här i kväll handlar ju inte om löntagarfonder utan om näringsutskottets betänkande 1977/78:71. I det betänkandet behandlas tre frågor, nämligen för det första frågan om ett kapitaltillskott till fjärde AP-fonden, för det andra frågan om hur detta kapitaltillskott skall placeras samt för det tredje frågan om vilka begränsningsregler som skall gälla vid förvärv av aktier i ett och samma företag. När det gäller frågan om kapitaltillskott till fjärde AP-fonden är både regeringen och socialdemokraterna överens om att fjärde AP-fonden skall få ytterligare 250 milj.kr. att disponera 1978. Det är för tiden därefter som det råder en viss oenighet. Hugo Bengtsson har redovisat detta i sitt anförande. Socialdemokraterna vill redan i dag ge fjärde AP-fonden 750 milj.kr.. medan regeringen vill avvakta remissen på kapitalmarknadsutredningens betänkande, innan man beslutar om ytterligare medel skall tillföras fjärde AP fonden och i så fall hur mycket. Jag anser det sistnämnda vara det rätta tillvägagångssättet. I skrivelse till regeringen har fjärde AP-fondsstyrelsen anhållit att ytterligare medel i storleksordningen 750 milj.kr. skall tillföras styrelsens förvaltning. Man säger sig ha gjort denna framställning med hänsyn till de börsnoterade företagens situation. Visst hyser vi oro över vinstutvecklingen inom börsföretagen, t.ex. på grund av den alltför dåliga vinstutveckling som hindrar företagen att generera eget kapital. Fondstyrelsen åberopar bl.a. en tabell som visar hur soliditeten, dvs. relationen mellan eget kapital och totalt kapital, har fortsatt att försämras trots en betydande nyemissionsaktivitet både under 1975 och 1976. Från att år 1967 ha legat på 36 ”. har soliditeten successivt sjunkit för att år 1977 bara uppgå till 24 ".. De siffrorna talar sitt tydliga språk. Men vi får i detta sammanhang inte glömma bort orsakerna till den dåliga soliditeten och den dåliga vinstutvecklingen. Jag vill här nämna de höga sociala avgifterna, löneskatten och löneglidningen, som är några av orsakerna. Talet om övervinsten — denna fula vinst — har också verksamt bidragit till att i olika hänseenden belasta företagen. Inte heller får vi glömma att en hel del folk hellre satsar sina pengar i kapitalvaror, värdeföremål, typ smycken och konst, fastigheter m.m. i stället för att spara pengarna i bank eller köpa aktier. Inflationen är en bov i dramat, dubbelbeskattningen en annan, förmögenhetsskatten en tredje. Skulden för denna utveckling måste till stor del läggas på den gamla regeringen. Herr talman! Jag delar fjärde fondstyrelsens uppfattning om det svenska näringslivets starka behov av riskkapital, och som ekonomiministern framhållit är det finansiella läget bekymmersamt. Investeringsaktiviteten i Sverige är låg till följd av dålig lönsamhet och svag soliditet. Detta framgick också av den tidigare debatten i dag. Därför är det viktigt att på olika sätt tillgodose näringslivets behov av kapital, bl.a. för att stärka soliditeten i företagen, öka investeringsviljan och lägga grunden för en växande produktion och export. Utskottet delar här regeringens uppfattning att ytterligare medel bör tillföras fjärde fondstyrelsen men att beloppet nu bör begränsas till 250 milj.kr. Genom ställningstagande till kapitalmarknadsutredningens förslag kommer ju statsmakterna i en nära framtid att ange riktlinjer på längre sikt för allmänna pensionsfondens förvaltning. Herr talman!

Fjärde AP-fonden inrättades ju år 1974 med det uttalade syftet att tillföra näringslivet riskvilligt kapital. Av fondens hittillsvarande placeringar har emellertid endast 25 24 eller 218 milj.kr. tillkommit i samband med nyemissioner. Detta har inneburit att fondstyrelsen har förvärvat aktieposter som varit tillgängliga på den allmänna marknaden, men detta kan ju knappast ha varit meningen. Onekligen ligger det någonting i vad reservanter i andra och tredje fondstyrelserna uttalat i samband med det nya kapitaltillskottet till fjärde AP fonden, nämligen att på grund av låga aktiekurser och sjunkande utdelning en icke oväsentlig del av de medel som fjärde fondstyrelsen har använt för inköp av aktier av säljarna, direkt eller indirekt, placerats i andra slags tillgångar. Detta skulle i sin tur betyda att fjärde AP-fondens placering inte lett till att det riskvilliga kapitalet i företagen är större än om pensionsmedel inte hade utnyttjats för detta ändamål. Det helt avgörande är att fjärde AP fonden ökar tillgången på nytt riskvilligt kapital. Därför bör ”kapitalutbudet” från fjärde fondstyrelsen enligt vår uppfattning utnyttjas för förvärv av aktier, såväl riktade som andra, eller för förvärv av konvertibla skuldebrev. Den tredje fråga som behandlas i näringsutskottets betänkande gäller uttalandet i propositionen 145 angående en begränsningsregel innebärande att fjärde AP-fonden inte får inneha mer än 10 96 av aktierna i samma bolag. Även här har socialdemokraterna reserverat sig med hänvisning till sin motion 1871, vari det bl.a. heter att det i dag inte finns någon begränsning av hur stort aktieinnehav i ett enskilt bolag fjärde AP-fonden får ha samt att ingenting heller inträffat som motiverar ändrade förhållanden. Till detta vill jag helt kort säga att kapitalmarknadsutredningen — om än en icke enig sådan — föreslår att det införs en regel om att fjärde AP-fonden inte får inneha mer än 10 24 av aktierna i samma bolag. Om aktierna har olika röstvärde, skall antalet aktier inte få vara större än att röstetalet för dem är högst 10 26 av samtliga aktiers röstetal. Utredningen har —och detta tycker jag är väsentligt — motiverat begränsningsregeln med att AP-fonden bör bevara sin karaktär av väsentligen kapitalplacerande institution. Detta har inte ansetts vara möjligt, om fonden annat än i undantagsfall skulle förvärva mer än 10 96 av aktierna i samma bolag. Så stora aktieinnehav sägs oundvikligen leda till ett aktivt ägaransvar. Redan i dag förfogar fjärde fondstyrelsen över mer än 10 ?6 av aktierna eller av samtliga aktiers röstvärde i sju företag. Mot bakgrund bl.a. av att regeringen redan tidigare har tillkännagivit att den har för avsikt att föreslå en begränsning av fjärde AP-fondens förvärvsrätt är det naturligt, att regeringen och riksdagen nu uttalar att fondstyrelsen bör undvika att göra nyssnämnda förvärv, tills frågan om en begränsning av aktieförvärvsrätten har prövats definitivt. Till slut vill jag säga att det viktigaste i dagens situation är att vi vidtar sådana åtgärder att företagen i vårt land återfår en god lönsamhet, så att företagen mer än hittills kan generera eget kapital. Med en god lönsamhet återfår företagen framtidstron, och därmed ökar också investeringsviljan samt viljan att ta risker. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskotets hemställan i dess betänkande nr 71.

Herr talman! Det har blivit något av en tradition i den svenska riksdagen att varvsfrågorna behandlas av riksdagen som en av de sista stora frågorna före sommaruppehållet, och den traditionen fullföljer vi i dag. Det har också blivit något av en tradition att riksdagens beslut i varvsfrågorna har kunnat tas i någorlunda enighet beträffande de grundläggande värderingarna och principerna. Och även om det till näringsutskottets betänkande finns fogade en del reservationer kan jag konstatera att när det gäller de stora huvuddragen i synen på varvspolitiken, finns alltjämt denna breda enighet. Det är med tillfredsställelse jag noterar detta. Jag tror att förklaringen till denna enighet är att problemen omkring varven har en så betydande tyngd både nationellt och regionalt att man från skilda håll lagt ner speciell möda på att se dessa frågor i ett större perspektiv och försöka lösa problemen i samförstånd. I de två föregående varvspropositionerna våren 1976 och våren 1977 har vi redovisat huvuddragen i den världsomfattande krisen för varvsoch rederinäringen. De utlöstes av händelserna på oljemarknaden 1973-1974. Det förelåg inom riksdagen då, som jag nyss nämnde, praktiskt taget enighet om att varvskapaciteten i Sverige liksom i andra betydande varvsländer måste reduceras på sikt med hänsyn till den helt förändrade situationen på fartygsmarknaden. De åtgärder som riksdagen beslutade om 1976-1977 hade som riktpunkt att sysselsättningsvolymen vid varven skulle minskas med drygt 30 ?4 räknat från 1974 års nivå och 1. o. m. 1979. I den målsättningen inbegrep man också nedläggningen av fartygstillverkningen vid Eriksberg i Göteborg. Nedskärningarna har hittills fullföljts planenligt, jag är angelägen om att betona detta. Jag vill här också erinra om att det var mycket betydande ekonomiska åtaganden, inte minst om man jämför den svenska insatsen internationellt, som gjordes från den svenska statens sida, dels för att anpassningen till den lägre produktionsnivån skulle kunna ske på ett socialt acceptabelt sätt, dels för att ytterligare rådrum skulle vinnas för bedömningen av den framtida marknadsoch konkurrensutvecklingen. Det existerande fartygskreditgarantisystemet utökades väsentligt bl.a. genom att s.k. lagerproduktion infördes. Det är i realiteten en produktion av fartyg utan att det finns beställare. Vi accepterade den principen och vi fastställde ramen till nära 5 miljarder kronor, dvs. en mycket aktningsvärd insats. Det s.k. beställarstödet infördes för att möjliggöra nyteckning av fartygsorder från svenska redare och svenska beställare. Fördelningen av insatsen var 3 100 miljoner i garantier och 1 300 miljoner i avskrivningslån. Till detta får man lägga dels kapitaltillskott i samband med bildandet av Svenska Varv AB — 1635 milj.kr. disponerades för detta ändamål — dels medel i storleksordningen 1 300 milj.kr. för täckande av förluster i samband med avvecklingen av Eriksberg Mekaniska Verkstad. Därtill kommer andra fartygskreditgarantier på totalt närmare 20000 milj.kr. Det är alltså en mycket aktningsvärd insats som gjorts här från den svenska statens sida. I den proposition som vi behandlar i dag framläggs förslag om ytterligare stödåtgärder på totalt närmare 3 400 milj.kr. Jag nämner dessa siffror närmast för att påminna om vilket stort finansiellt problem som varvsnäringen representerar, om man ser det inom ramen för den industripolitik vi bedriver. I den nu föreliggande varvspropositionen berörs varvsindustrins situation och utsikter endast kortfattat. Regeringen har för avsikt att återkomma till de mera långsiktiga perspektiven och närmare analysera problemen i den proposition om den fortsatta varvspolitiken som kommer att läggas fram före semestrarnas början och som således kommer att bli föremål för höstriksdagens behandling. Utan att föregripa den kommande propositionen som vi alltså inte kan framlägga förrän om ytterligare några veckor vill jag redan nu beröra några av huvuddragen i den internationella bild som i så hög grad styr förutsättningarna för vår svenska varvspolitik. Varvens orderstockar låg under 1973-1974 på en rekordhög nivå och motsvarade drygt fyra års produktion vid fullt kapacitetsutnyttjande. Sett i det globala perspektivet motsvarar orderstocken nu ett års produktion. Under de två senaste åren har orderingången legat på en nivå som är mindre än hälften av den nu aktuella leveransvolymen. Orderstockarna har dock hittills medgivit att produktionsvolymen kunnat bibehållas på en hög nivå — statistiken för fjolåret visart.ex. att leveranserna av nya fartyg för tredje året i följd har legat på en redkordhög nivå, vilket givetvis beror på eftersläpningen till följd av den markanta uppgång som skedde 1973-1974. Detta har naturligtvis inte bidragit till att förbättra balansen på de stora internationella fraktmarknaderna för olja och andra s.k. bulkvaror. Efter en viss hoppingivande förbättring — som vi gärna kan notera — hösten 1976 har överskottet på tonnage nu åter ökat, och fraktsatserna har pressats ned till en nivå som är lägre än någonsin tidigare. Det fanns för något eller några år sedan i redarkretsar en optimistisk bedömning om att balansen på de stora fraktmarknaderna skulle bli återställd redan under innevarande år. Jag delade för min del inte den uppfattningen. Vi har inom industridepartementet gjort nya bedömningar under medverkan av varven och också av internationell expertis. Dessa bedömningar visar att det är ytterst osannolikt att obalansen globalt sett kommer att hävas förrän allra tidigast under år 1981. Detta innebär att redarna, som ju är varvens kunder, har att räkna med ytterligare flera år av svag sysselsättning för sina fartyg och mycket låga fraktsatser, i vissa fall extremt låga fraktsatser. Det för med sig dels fortsatta svårigheter att fullgöra betalning av räntor och amorteringar för de befintliga fartygen, dels att redarnas finansiella förmåga och villighet att beställa fartyg blir ringa. För de fartygstyper som utgjort huvuddelen av de svenska varvens produktion — stora tankoch bulkfartyg — har vi sålunda att för flera år framöver räkna med ett praktiskt taget obefintligt nybeställningsbehov. Den efterfrågan som kan väntas avser därför bara styckegodsoch specialfartyg av skilda slag, alltså sådana fartygstyper som de svenska varven dess värre haft ringa erfarenhet av under de senaste 10 å 15 åren. Globalt sett bedöms denna efterfrågan inte belägga mer än knappt hälften av den befintliga varvskapaciteten i varvsländerna. Utifrån detta internationella perspektiv kan vi alltså konstatera att varvskrisen nu går in i ett mer akut skede. Det är då nedslående att konstatera att kapacitetsreduktionen och omställningen i flera stora varvsländer ännu knappast ens kommit i gång. Kapacitetsneddragning pågår eller planeras emellertid i flera länder i Västeuropa och naturligtvis också i den stora varvsnationen Japan. Endast i undantagsfall — det gäller främst Sverige och Nederländerna — kan man notera att det har vidtagits konkreta åtgärder för en mer permanent reduktion av kapaciteten genom nedläggning av varv eller övergång till annan produktion än fartyg. I Norge har dock i dagarna lagts ett regeringsförslag om stödåtgärder som förutsätter en reduktion med mer än hälften av den norska varvsindustrin. Och orderbeläggningen visar för Japan på att en ytterligare minskning är nödvändig under det här året med ca 25 76, för Västtyskland med ca 20 96. Men i ett flertal varvsländer i Europa — jag tänker då på sådana betydande varvsnationer som Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien — har man valt att skjuta på nedtrappningen och med skilda medel skaffat sig en god orderbeläggning för det här året och delvis också för nästa år. Det har skett främst genom beställarstöd till inhemska rederier — beställarstöd som i sina huvudlinjer och sin principiella uppläggning påminner om det beställarstöd vi har här i Sverige. Dessutom har man genom kraftiga subventioner till uländer som beställer nya fartyg lyckats upparbeta en viss marknad där. Möjligheterna att nå så mycket längre den här vägen är dock numera realistiskt bedömt starkt begränsade. Min bedömning är därför att vi under de närmaste ett å två åren kommer att få se att man i andra varvsländer, inte minst i Japan, kommer att tillämpa samma typ av varvspolitik som här i landet, dvs. att man måste vidta realistiska åtgärder för att gå ned i kapacitet. Jag tror också — det sammanhänger självklart med det förändrade världsmarknadsläget — att det varit övervägande positivt att vi redan tagit itu med kapacitetsproblemet. Jag tror att vi därmed markerat ett internationellt ansvar och att vi också på sikt därmed kanske har varit ute i tid med att lösa de problem som ändå ofrånkomligen kommer och som blir mer svårbemästrade och komplicerade ju längre man dröjer med att ta itu med dem. Det är nu ytterligare ett förhållande av största betydelse för de svenska varvens omställningssituation som jag vill ta upp och peka på i den här debatten. Genom en tidig specialisering på stort bulktonnage och på tankrar — framför allt med en serieproduktion på dessa områden — har vi här i landet skaffat oss ett teknologioch effektivitetsförsprång inom denna sektor. Och på den grundvalen har produktionen under de senaste 10 å 15 åren praktiskt taget helt koncentrerats till större tankoch bulktonnage. Vi kan säga att i ett visst läge, i synnerhet under högkonjunkturen, var detta motiverat, och det var en intressant specialisering. Men den här produktionsteknologin har nu spritt sig till allt fler länder och med tekniskt bistånd också etablerats i ett flertal u-länder, t.ex. Korea och Brasilien. Varvsländer utanför Västeuropa och Japan har också mer än fördubblat sin fartygsproduktion under 1970-talet. Det råder ingen tvekan om att utbyggnaden av nya varv utanför ”de gamla varvsländerna” kommer att fortsätta de närmaste åren, trots den rådande marknadssituationen. Dessa länder svarade 1977 för 15 ?4 av världsproduktionen av fartyg; deras andel av den aktuella orderstocken uppgår till mer än en fjärdedel. Det markerar en trend var produktionen i framtiden i ökande omfattning kommer att ske. De ”nya” varvsländernas lågkostnadsfördelar gör sig gällande framför allt för produktion av de nu i stor utsträckning standardiserade tankoch bulkfartygen. De är därför, och kommer att förbli, prisledande på dessa marknader, som vi för bara några år sedan betraktade som marknader där vi hade våra speciella konkurrensfördelar. Jag tror också att dessa nya varvsnationer kommer att ha, eller skaffa sig, kapacitet för att ta hand om större delen av efterfrågan på stort bulktonnage när den ett stycke in på 1980 talet åter blir aktuell. För dessa fartygstyper visar aktuella jämförelser på ett ”prisgap” i förhållande till den svenska självkostnaden av storleksordningen 30 å 40 4, och det finns inget som talar för att detta gap nämnvärt kommer att reduceras framöver. Det är alltså en starkt komplicerande faktor i de svenska varvens omställningsbild att utsikterna att komma tillbaka på de fartygstyper som förut varit dominerande måste bedömas — och jag tror att man tämligen allmänt vitsordar den bedömningen — såsom mycket ogynnsamma. Den konklusion man drar av detta är att nya marknader måste sökas inom området specialiserat och mera högteknologiskt tonnage, vilket bedöms kunna ge bättre kostnadstäckning inför framtiden, och kanske också bättre motsvara vårt tekniska kunnande än serieproduktion av bulkoch tankertonnage. Med den bakgrund och de analyser i botten som jag har refererat till är det enligt min uppfattning ofrånkomligt att den svenska varvskapaciteten måste reduceras ytterligare utöver den nivå som hittills förutsatts för 1979. Den reduktionen måste också ske på sätt som inte på sikt försämrar varvens effektivitet och konkurrenskraft. Det finns inget marknadsmässigt utrymme för en fortsatt tankoch bulkfartygsproduktion — det kan vi konstatera. En sådan produktion skulle därför kräva helt orimliga finansiella insatser, vilket f.ö. också snabbt skulle leda oss in i handelspolitiska komplikationer. Dessutom är det ju så att det finansiella enagemanget om vi går vidare på den sidan är av den storleksordningen att det äventyrar våra möjligheter att föra en offensiv industripolitik på andra områden av svenskt näringsliv. Som läget nu har utvecklats för varvshanteringen är det inte längre fråga om en ”överbryggning” av ett par år av akut orderbrist. Det är fråga om en anpassning till en i väsentliga stycken förändrad konkurrenssituation på världsmarknaden. Realistiskt måste vi räkna med att utrymmet för nya exportorder är obetydligt och att det förblir så ännu under åtskillig tid. Det visar samstäm miga försök till analys av marknaden i det längre perspektivet. De ramar som har getts av beställarstödet till svenska redare har utfyllts nästan helt, och således kan vi konstatera att det väl har bidragit till att sysselsättningsminskningen vid varven kunnat slås ut över längre tid och göra den här omställningsprocessen mindre problematisk. Huruvida den aktuella dystra situationen och utsikterna för sjöfartsnäringen ger utrymme för fortsatta insatser på detta område är svårare att i dag ha en bestämd mening om. Jag tror dock att vi utan vidare kan slå fast att utrymmet för en andra omgång är begränsat. Det är ställt utom allt tvivel. Vi har här självfallet ett sämre utgångsläge än t.ex. Norge och Storbritannien, som har en i förhållande till sin varvsindustri stor handelsflotta; i Sverige är det som bekant tvärtom, och det avgör ju våra möjligheter att fortsättningsvis utnyttja beställarstödet som en regulator av varvskapaciteten. Det återstår då i bedömningen specialfartygen och naturligtvis s.k. alternativproduktion. Det pågår f. n. inom våra varv ett intensivt arbete på att finna nya fartygstyper att marknadsföra, och det finns enligt min mening ingen anledning att underskatta de svenska varvens utsikter därvidlag. När det gäller transportteknik har Sverige uppenbart en del att erbjuda och ett närmare samarbete mellan svenska redare och svenska varv för att utveckla nya fartygstyper och nya varuhanteringssystem bör kunna ha vissa utsikter till framgång i fortsättningen. Det är emellertid ett svårt arbete och ett arbete som kräver sin tid, och inte heller dessa marknader är i rådande konjunkturläge särskilt expansiva. Benägenheten till beställning, till investeringar i nya varuhanteringssystem, är dess värre inte särskilt påtaglig. Vi är inte heller ensamma på marknaden; de flesta storvarven i Västeuropa och inte minst i Japan söker på samma sätt nu i vissa fall desperat ersättning för standardfartygsproduktionen. Därtill har våra varv mindre av aktuell erfarenhetsbakgrund för sådana fartygstyper än många varv i t.ex. Västtyskland och Storbritannien som inte slog in på den specialisering av tankrar och bulkfartyg som Sverige gjorde för 10-15 år sedan. Icke desto mindre anser jag att detta är något som måste leda till resultat om vi över huvud taget skall bibehålla en varvsnäring av någon omfattning här i landet, och det är enligt min uppfattning ofrånkomligt. Detsamma gäller naturligtvis den s.k. alternativa produktionen, t.ex. flytande fabriksanläggningar och hela transportsystem. Jag tror dock att det är på sin plats att varna för alltför optimistiska bedömningar om snabba resultat. Ibland har de spektakulära presentationerna kanske felbedömts som att de skulle kunna leda till snabba resultat. Jag tror att här finns en utveckling att vänta på lång sikt, men det tar åratal innan det ger sysselsättning i större omfattning på varvsorterna. Utvecklingsoch konstruktionsarbetet och marknadsbearbetningen kräver betydande tid och resurser. Konkurrensen från andra varv i samma situation som de svenska kommer att bli utomordentligt hård. Det märker vi redan på de offerter som är ute. Så har 1. ex. ett par av de mycket stora japanska varvskoncernerna arbetat i flera år med dylika fabriksanläggningar och inte kommit längre än till leverans av en referensanläggning. Det är därför orealistiskt att tro att man snabbt kan erhålla sådana volymer för alternativa produkter att de kan ersätta sysselsättningsbortfallet på standardfartygssidan. Men vi har i vår proposition velat markera vår tro på varvens möjligheter och även markera en offensiv vilja att pröva alla möjligheter till alternativ produktion genom att äska specialmedel, 250 miljoner, för det ändamålet. Och det är alldeles uppenbart att när vi nu går vidare för att lösa de mera långsiktiga problemen inom varvsnäringen, måste offensiva insatser för alternativ produktion stå i förgrunden, och där kommer sannolikt mycket betydande resurser att krävas. Det vägledande måste då vara att det är bättre att satsa betydande resurser för alternativ och ny produktion än att gå vidare inom ett produktionssortiment, som av allt att döma inte kan ha den expansiva utveckling i framtiden som vi tidigare förutsett.

Herr talman! När vi nu på riksmötets sista dag återigen diskuterar frågan om de svenska varvens framtid, skulle det inte förvåna om de varvsanställda osökt kom att tänka på den gamla visan om tio små negerpojkar. Vi minns alla hur den tiohövdade pojkskaran under sin vandring genom slumpartade händelser undan för undan snabbt reducerades till nio, åtta osv. Det kan med visst fog sägas att ungefär så har statsmakterna, regering och riksdag, handlat gentemot de varvsanställda. Riksdagen fattade beslut om varvens framtid 1976 och 1977, och nu 1978 står vi alltså inför ett nytt beslut. Härvid bör påpekas, som också industriministern gjorde, att vi ämnar fatta ännu ett beslut innan detta år gått till ända. Varje gång har besluten inneburit nya nedläggningar, nya inskränkningar och ytterligare personalminskningar. Man talar om anställningstrygghet. Men vilken trygghet kan varvens anställda känna mot bakgrund av dessa mer eller mindre planlösa beslut? Snarast upplever de sig som offer för slumpens blinda lek, och de frågar sig: Skall svensk varvsnäring på detta sätt avvecklas bit för bit, utan att man vet var det skall sluta? Kan det vara riktig varvspolitik som nu drivs? Går det inte att skapa mer av långsiktig planering, mer av fasthet och konsekvens? Det har sedan länge stått klart för oss alla att världens varvsindustri är överdimensionerad och att en viss reduktion måste till. Sverige har helt frivilligt dragit ned sin varvskapacitet med ca 40 ?6 , medan andra stater mest talat om neddragningar men ingenting gjort i den mån de inte byggt ut sin kapacitet. Det kan emellertid inte vara Sveriges uppgift att ensamt svara för hela den önskvärda neddragningen av världens varvskapacitet, Industriministern var inne på förhållandena i andra länder när det gäller neddragningarna. Hans uppgifter var i stort sett riktiga. Men det enda som är verkligt sant är att Japan råkat ut för vissa problem. Man har där varit tvungen att minska varvskapaciteten. Japan anklagar EG för att inte ha dragit ned utan för att ha ökat sin kapacitet. Men det är väldigt svårt att få ett grepp om hur det exakt förhåller sig. under åren 1974-1979, vartill kommer 2 200 entreprenadanställda. Antalet anställda har i verkligheten reducerats väsentligt mer än vad som här sägs. Det rör sig om ytterligare 2 0004 000 personer. Från socialdemokratiskt håll godtog vi regeringens förslag till planeringsmålsättning för varvsindustrin, sådant som det redovisades i propositionen 139, trots att det innebar en något större neddragning än den som beslöts 1976. Men vi förutsatte då att den målsättningen skulle bli normgivande för planläggningen. I den proposition vi just nu diskuterar talas om behovet av ytterligare stora neddragningar av kapaciteten inom svensk varvsindustri.

Denna kraftiga neddragning avser industriministern tydligen att aktualisera i den proposition som enligt uppgift skall framläggas i juni i år. Detta hot om ytterligare stora neddragningar vid varven finner socialdemokraterna opåkallat. Vi kan inte se något som helst skäl för en nedläggning av ytterligare varvsenheter, och vi motsätter oss detta mycket bestämt. Också i övrigt innehåller propositionen 174 olyckliga förslag. Den utökning av krediter, beställarstöd m.m. som föreslås i propositionen ger endast möjlighet för varven att fullfölja 1977 års varsbeslut fram till dess att regeringen lägger fram sin proposition i juni. Men riksdagen kommer inte att kunna behandla den propositionen förrän i slutet av november. Under fyra fem månader skall tydligen Svenska Varv AB och andra enheter leva på fromma förhoppningar eller lita till försynen på något sätt. Eller också får de finna sig i att dra ner anställningssiffrorna så att de anpassas till vad som kommer att föreslås i regeringens juniproposition. Ett lönnmord, kan man kalla det, på svensk varvsindustri skulle alltså kunna komma till stånd utan att riksdagen kan ingripa förrän flera månader efteråt. Jag vill inte påstå att regeringen planerar ett sådant lönnmord, men jag vill påpeka att dess oförnuftiga handlande i varvsfrågan gör en sådan situation möjlig. Skall man tro på tidningsskriverier i dag blir det alldeles särskilt farligt med den inriktningen. Vi har i vår partimotion nr 1940 och i våra reservationer på ett sätt, som kommer att närmare presenteras av Hugo Bengtsson om en liten stund, föreslagit att dessa krediter skall utsträckas så att det blir möjligt för varven att fullfölja 1977 års beslut intill dess att riksdagen hunnit med att fatta beslut med anledning av regeringens juniproposition, dvs. omkring den I december iår. Även situationen vid Kockums varv i Malmö behandlas i propositionen. Situationen där är mycket bekymmersam. Omfattande varsel om avsked har redan skett. Vi anser att sysselsättningsutvecklingen vid Kockums måste ses på samma sätt som gäller för Svenska Varv AB. Sysselsättningsminskningen bör inte ske i snabbare takt än vad som förutsågs av den s.k. analysgruppen. Samhället måste ta ett ansvar även för de anställdas vid Kockums trygghet.

Det finns verkligen all anledning för riksdagen och regeringen att ingående pröva alla positiva förslag beträffande varvsindustrin. Våra varv är utomordentligt betydelsefulla för sysselsättningen — inte bara på varvsorterna utan också på ett flertal andra orter där underleverantörer finns. Att finna ersättning för dessa arbetstillfällen, om regeringens nedläggningspolitik lyckas, blir utomordentligt svårt. Våra varv är mycket väl utrustade mekaniska verkstäder med en stam av yrkesskicklig och kunnig arbetskraft. Att ta till vara och utnyttja dessa tillgångar på väl utrustade verkstäder, kunniga arbetare och tjänstemän måste vara en viktig angelägenhet sett ur hela folkhushållets synpunkt. Vi socialdemokrater är övertygade om att det kommer att finnas plats för en livskraftig svensk varvsindustri framöver. Därvid kan vi stödja oss på många experters uttalanden. Därför är talet om behovet av mycket stora ytterligare nedläggningar överdrivet. Men en mer varierad produktion vid varven måste, som vi ser det, komma till stånd. De fackliga organisationerna vid Svenska Varv framförde vid en uppvaktning inför näringsutskottet många värdefulla synpunkter på alternativ produktion. De visade på en mängd värdefulla och intressanta produkter som kan bli lämpliga varvsprodukter. Fackets starka engagemang i frågan fann utskottet mycket glädjande, men utvecklingen av de här produkterna liksom uppbyggandet av en marknadsföringsorganisation tar mycket lång tid och man får — där kan jag vara helt ense med industriministern — naturligtvis se på det hela med realism och inte tro att alla projekt kan förverkligas. Men vi måste ge varven tid och pengar för att ta fram och marknadsföra nya varvsprodukter. Regeringen föreslår att 250 milj.kr. skall anslås för att man skall kunna försöka skaffa fram lämpliga alternativa produkter. Vi finner detta belopp otillräckligt och yrkar att det höjs till 350 milj.kr. Men än viktigare för att ge varven tid och resurser till omställning av sin produktion är att det 75-procentiga sysselsättningsstödet, som kan gå till ett flertal branscher men inte till varven, såsom vi föreslår ändras så att det kan ges också till varvsindustrin. Ett sådant stöd kan i många fall ge varven ett nödvändigt rådrum för att kunna förändra produktionsinriktningen och hitta nya produkter, som på ett bättre sätt än de tidigare kan ge företaget en lönsam produktion. Det är för mig totalt obegripligt att de borgerliga i utskottet går emot det här förslaget. Endera inser man inte stödets praktiska betydelse eller också är man inte intresserad av denna möjlighet att upprätthålla sysselsättningen vid enheter som behöver en viss tid för omställning. Arbetslöshet tycks inte avskräcka de borgerliga. De överlåter med varm hand åt industriministern inte att föreslå åtgärder utan att analysera ”möjligheten att tillämpa systemet med s.k. 75-procentsbidrag inom varvsindustrin” — i den proposition som skall läggas fram nu i juni. Det betyder att man åtminstone effektivt vill förhindra att bidraget blir till nytta för de varvsanställda under tiden fram till december, då riksdagens beslut kan föreligga. I övrigt är det bara en troskyldig tillämpning av det gamla uttrycket Vad far gör är alltid det rätta. Herr talman! Den svenska varvsindustrin har nu under flera år framstått som en av våra värsta krisbranscher och varit föremål för många tillfälliga ingripanden. Dessa ingripanden har när det gäller varven liksom flera andra s.k. krisbranscher ensidigt bestått av neddragningar, prutningar, avskedanden och arbetslöshet. Men en annan väg är nu inte bara behövlig utan nödvändig. Det innebär stabilisering av produktionen på en för framtiden realistisk nivå, långsiktsplanering och utnyttjande av överflödig produktionskapacitet för annan produktion. Låt oss ersätta pessimismen, hopplösheten, nedläggningarna och arbetslösheten med nykter optimism, framtidstro, långsiktsplanering, solidaritet och beslutsamhet. Endast på det sättet kan vi komma ur dagens elände och på nytt ta fatt på uppgiften att skapa vår egen framtid i solidariskt arbete och realistisk framtidstro.

Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma med Ingvar Svanberg i hans värdering av den här frågan. Jag tar hans inlägg här som ytterligare belägg för att de åsiktsdifferenser som finns i realiteten rör relativt obetydliga inslag i varvspolitiken. När det gäller de vägledande principerna finns alltså en åsiktsöverensstämmelse som jag noterar med tillfredsställelse. Ingvar Svanberg säger inledningsvis att det vore önskvärt att få en varvspolitik som präglades mer av fasthet och konsekvens än av förändrade positioner fortlöpande under riksdagssessionerna. Jag delar hans uppfattning. Däremot är det, med tanke på de finansiella åtaganden det här rör sig om, ofrånkomligt att varvspolitiken nära följer den internationella marknadsutvecklingen. Det är mycket viktigt att man inte dröjer med att vidta åtgärder som är angelägna med tanke på vad som händer i våra konkurrentländer och på marknaden. Vi har som vägledande princip för vårt agerande haft att med all tänkbar skyndsamhet anpassa vår varvspolitik efter de nya omständigheter som med en förfärande snabbhet uppenbarar sig på denna marknad. Jag delar också Ingvar Svanbergs uppfattning att Sverige inte ensamt kan svara för neddragningar av kapaciteten. Vi har med all önskvärd tydlighet framfört dessa uppfattningar i internationella organ som OECD. Vi har också vid personliga kontakter med företrädare för japansk varvsindustri haft anledning att med skärpa utveckla den svenska linjen: Vi har tagit vår del av bördan; nu återstår också för andra varvsnationer att bära sin del av ansvaret. Ingvar Svanberg berörde sedan mitt uttalande att det är angeläget att en eller flera varvsenheter tas ur produktion. Det är angeläget för mig att närmare beskriva bakgrunden till den uppfattningen, som jag självfallet alltjämt har — den grundar sig på den faktiska situationen för varvsnäringen. Man bör då se något på bakgrunden. Min tanke är att man, om man skall nå tillräcklig effektivitet i styrningen mot alternativ produktion, måste vara beredd att ta bort fartygsproduktionen från ett eller flera av varvsenheterna, i varje fall i ett längre perspektiv. När man kan genomföra en konvertering av ett eller ett par av de svenska varven till tunga mekaniska verkstäder beror helt och hållet på möjligheterna att där lägga alternativ produktion. Det är också väsentligt att genom expansion inom andra delar av de lokala arbetsmarknaderna minska trycket på varven. Man får alltså här också ta med i bedömningen vad som händer i varvens omvärld. När jag närmare analyserar vad Ingvar Svanberg sade tror jag att han, liksom facket, är beredd att skriva under den här beskrivningen. Diskussionen som kan komma och som jag är beredd att ta gäller då, i vilken takt denna omvandling skall ske, vilka resurser vi har att satsa på att skapa alternativ produktion och vilken alternativ produktion som finns att uppbåda. Det sista är den centrala frågan och den som avgör hur snabbt denna metamorfos i svensk varvsindustri — som är ofrånkomlig — kan genomföras.

Ingvar Svanberg sade att oppositionen ställer krav på gemensam planering av den svenska varvsnäringen. En sådan finns i realiteten redan nu, eftersom även det utanför Svenska Varv stående storvarvet Kockums för sin produktion är helt beroende av statliga kreditgarantier. Det visar den proposition vi behandlar i dag. Det är självklart — det vill jag betona — att vi ingående följer Kockums utveckling. Ingvar Svanberg sade att han kräver överläggningar med Kockums. Här finns fortlöpande kontakter som gör att vi har all den handlingsberedskap också beträffande Kockums som man kan behöva.

Herr talman! Industriministern började med att säga att han finner att han och jag är helt överens i allt väsentligt, och ingen är gladare än jag om det är på det sättet. Det skulle innebära att vi framöver får en mera konsekvent varvspolitik. Han håller med om att den måste bli mer konsekvent, men, säger han, den måste följa vad som händer internationellt och vi kan inte isolera oss här i Sverige. Nej, självklart inte. Men sedan säger han någonting annat, som genast blir litet mera av en glidning: Vår väg måste vara att mycket skyndsamt anpassa oss till de internationella förutsättningarna. Men, herr industriminister, detta innebär att man skall tolka vad som sker i vår omvärld på ett visst sätt, följa ibland mycket desperata tendenser som än går hitåt och än ditåt. Är man väldigt pessimistisk, tolkar man allting så att här finns bara plats för nedläggning. Är man fantastiskt optimistisk kan man säga att vi skall bygga ut vår varvskapacitet. Jag vill nog hävda att industriministern och regeringen i det här sammanhanget haft lätt att se de mörka sidorna men svårt att upptäcka ljusglimtarna. Sedan säger industriministern att han står fast vid vad han säger i propositionen, att flera varvsenheter måste läggas ned. Han försöker motivera detta och säger att man måste vara beredd att från ett eller flera varv ta bort produktionen av fartyg och i stället lägga dit alternativ produktion. Detta är intressant på ett sätt. Det visar att industriministerns tänkande här i någon mån är utvecklingsbart. Han har insett att han inte vågar fullfölja tanken att lägga ned Arendalsoch Öresundsvarven. Jag vill gratulera honom till detta. Det är ett klokt beslut. Men då vill han i stället till något av dessa varv lägga enbart alternativ produktion. Jag är rädd för att det inte går att genomföra tanken att låta ett helt varv producera enbart andra ting. Man kan göra det försöket, men jag tror att det är vettigare att man på flera ställen får en del av produktionen att omfatta alternativa produkter men att man också skall kunna bygga fartyg. Man talar här om att det är nödvändigt att handla på det sättet. Jag vet inte vad som kommer att stå i hans proposition, men om Dagens Nyheters stort upplagda scoop i dag är sant, skall herr Åsling göra sig av med 4000 människor i varvsindustrin inom den närmaste tiden. Det måste innebära en mycket hård neddragning över hela linjen, om man nu inte skall lägga ned något varv, vilket på ett sätt är farligt. Från flera av varven har man i varje fall vid resonemang med mig under de senaste veckorna sagt: En 30 procentig neddragning av vår styrka innebär att vi måste lägga ned. Det finns ingen chans att fortsätta. Sedan säger herr Åsling också att Kockums självklart är beroende av staten. Därför följer han situationen. Ja, det är bra, men det vore ännu bättre om industriministern hade sagt att han är beredd att följa mitt förslag, nämligen att omedelbart ta upp förhandlingar med Kockums om en anslutning till Svenska Varv AB.

Herr talman! Ingvar Svanberg gör aktningsvärda ansträngningar för att leda i bevis att vi är oeniga, men jag tycker att dessa ansträngningar är onödiga, för jag märker av Ingvar Svanbergs resonemang att vi när det gäller den grundläggande värderingen av varvsnäringens framtida möjligheter är överens. Naturligtvis finns det marginella frågor, om vilka diskussionen kan pågå hur länge som helst, men det betyder inte att vi har en grundläggande åsiktsdifferens. Jag har här — och det har kanske också skett i andra sammanhang — realistiskt försökt berätta hur vår internationella marknadsbedömning ser ut. Den är mörk. Ingen människa mår väl av att inte få sanningen klart skildrad för sig. Varken de anställda eller berörda kommuner eller någon annan har intresse av att man inte försöker se realistiskt på denna fråga. Först genom att lägga en realistisk grund för bedömningarna kan man få tillräcklig kraft och resonans för de alternativa åtgärderna. Därför vill jag varna för det resonemang som Ingvar Svanberg här för, att man skall pruta i kapacitet litet tvärsöver som man finner lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Det leder ofrånkomligen till kraftlöshet i varvspolitiken. En målmetveten insats måste ske nu eller aldrig. De svenska varv som inte kan fortsätta såsom skeppsproducenter måste få en rimlig chans att så snart det över huvud taget är möjligt styra över till alternativ produktion. Då är fortsatt lagerproduktion med osäkra perspektiv och ödesdigra finansiella konsekvenser för den svenska staten ett dåligt alternativ. Låt oss i stället satsa de tunga resurserna på alternativ produktion. Det är grunden för mitt resonemang om att vi måste lyfta bort fartygsproduktionen från ett eller flera varv så snart vi har arbetsmarknadspolitiska förutsättningar härför. Med andra ord: Vad jag förordar är i realiteten en mer målmedveten inriktning av varvspolitiken, medan Ingvar Svanberg tycks vilja ta mera lätt på detta krav.
Herr talman! Industriministern påstår att jag gör aktningsvärda försök att tala om att vi är oense men att det inte riktigt går. Jag sade redan i mitt förra anförande att ingen skulle vara gladare än jag om industriministern och jag vore helt överens. I dagens läge har de varvsanställda naturligtvis mer glädje av enhälliga beslut än av våra reservationer. Jag inbjuder därför industriministern att biträda våra reservationer i dag. Då skulle allt bli väldigt bra. Så påpekar industriministern att ingen mår väl av att inte få höra sanningen utan få den dold för sig. Då lever man i en fantasivärld. Redan för 2 000 år sedan frågades: Vad är sanning? Jag tror att industriministern tolkar detta med sanning på ett mycket pessimistiskt sätt. Man kan tolka det optimistiskt. Jag vill försöka tolka det realistiskt. Det finns inte bara mörka sidor, herr industriminister. Det finns också ljusa sidor i detta om man vill se dem. Kan vi ändå inte vara överens om att det inte finns någon av ett gudomligt väsen framställd sanning utan att det gäller att tolka de internationella konjunkturerna och sedan göra sin bedömning därefter? Industriministern säger att jag vill ”pruta litet tvärsöver” i stället för att lägga ned något varv. Jag uttryckte mig inte så. Jag sade att detta är farligt. Det kan innebära att man lönnmördar varven, om jag skall använda det uttrycket igen. Skall industriministern minska med 4 000 personer utan att lägga ned någonting, har han inte släppt sin gamla tanke, som redovisades av analysgruppen, om en 30-procentig neddragning över hela linjen. Det var detta jag ville varna för. Om industriministern upplever det så, är vi överens om att det vore farligare. Det vore liksom att lägga ned varven utan att mena det. Sedan anför industriministern att han vill satsa på alternativ produktion. Ja, där är vi överens. Men vi kan inte inom 1-3 år komma fram till en sådan mängd alternativ produktion att den kan utgöra en väsentlig ersättning. Vi bör därför ge varven tid, pengar och möjligheter att hitta sina vägar till alternativ produktion. Det är lättare att komma fram till detta, om man låter flera varv syssla med alternativ produktion men samtidigt ha sin huvudstyrka under tiden sysselsatt med annat. Vi kanske är ense om vissa saker, herr industriminister, men våga se sanningen sådan den är och försök få hela regeringen med på att vi här måste vidta kraftfulla åtgärder för att bevara den produktionsresurs som vårt lands varvsnäring ändå är, bevara den så långt det någonsin är möjligt med en anpassning till verkligheten.
Herr talman! Jag noterar att i den centrala frågan är Ingvar Svanberg och jag överens: Vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa vår produktion av fartyg, framför allt då serietillverkning av tankrar och bulkfartyg. Vi måste ner i kapacitet, och vi måste styra över den kapaciteten till andra produktionsområden. Det må vara att man kan lyckas med specialfartyg — det vore önskvärt — men annars måste det ske en omställning till alternativ produktion. Vi är också överens om att man måste betrakta varven som en del av den lokala arbetsmarknaden. Kan man åstadkomma en expansion inom verkstadsindustrin i varvens omgivning, så minskar trycket på varven att klara sysselsättningen. Det är detta totala perspektiv vi måste tillämpa när vi drar upp vår framtida varvspolitik, och jag känner faktiskt en förståelse från Ingvar Svanberg för den linje regeringen företräder. När det gäller de åsiktsskillnader som finns säger Ingvar Svanberg att fältet är fritt att biträda reservationerna. Om jag då tittar på reservationerna och försöker bilda mig en uppfattning om vad vi är oeniga om i sak, så finner jag att det är framför allt på två punkter som oppositionen litet mer markant kommer med separata förslag. Det gäller för det första Kockums. Jag har redan fastslagit att eftersom inget svenskt storvarv kan undvara stöd från staten för sin existens så har vi fortlöpande överläggningar med Kockums. Vi har alltså den handlingsberedskap som Ingvar Svanberg efterlyser inbyggd i det arbete som pågår. För det andra gäller det resurserna för alternativ produktion, där oppositionen vill satsa 100 miljoner mer än regeringen på det här stadiet. Det låter sig sägas, men jag har i mitt första anförande — med all önskvärd tydlighet, tycker jag - understrukit att i den varvsproposition som kommer i sommar har vi för avsikt att satsa betydande resurser på alternativ produktion. Fram till dess att riksdagen hinner fatta beslut om den propositionen spelar de 100 miljonerna extra faktiskt ingen central roll. De 250 miljoner som vi föreslår räcker enligt vår uppfattning mer än väl för att klara arbetet på inriktning mot alternativ produktion under sommaren. Sedan får vi i höst ta ställning till vilka resurser den alternativa produktionen kommer att kräva i det mera långsiktiga perspektivet, och jag kan försäkra att de 100 miljoner oppositionen lägger ovanpå regeringsförslaget inte kommer att räcka. Med andra ord: Det är faktiskt bara marginella differenser i vår syn på varvspolitiken.

Herr talman! Det finns en fråga man i dag ställer i tusentals arbetarhem: Hur skall det gå med varven? Och människorna fortsätter att fråga: Vad är det politikerna sysslar med? Vad är det för rykten som går? Varför talar ingen rakt ut om framtiden? Frågorna gäller inte bara den omedelbara ekonomiska existensen för tusenden, brödet för dagen, ovissheten från vecka till annan. De gäller också en viktig byggsten i Sveriges industriella framtid. Politikerna svarar egentligen inte på människornas frågor. Tvärtom är de avsiktligt oklara och undvikande. Regeringspropositioner och utskottsbetänkanden är väloljade och dubbelbottnade. Man förhalar och utnyttjar tiden. Alla vet, att varje dröjsmål innebär ett steg mot kapitulation, att varje månad utan avgöranden i verkligheten innebär ett nytt steg mot varvsindustrins likvidering och sönderfall. Alla vet, att det som borde ha diskuterats i dag var en proposition om hela varvsindustrins framtid som alla väntat på, den som alla har i tankarna i dag, den som regeringen inte tänker lägga fram förrän riksdagen rest hem och man garanterats att ytterligare minst fem månader hunnit gå innan beslut kan fattas om varvens framtid. Meningen är att det dröjsmålet skall hindra opinionen och ställa både riksdagen och varvsarbetarna inför ett nytt fullbordat steg i kapitulationsprocessen. Åren 1955-1970 gick den nya japanska varvsindustrin fram som en ångvält över den kapitalistiska världens marknad. Den japanska storfinansen bröt totalt sönder Västeuropas och Nordamerikas ledarställning på skeppsbyggnadens område. I denna väldiga expansion och omfördelning lyckades Sverige hålla stånd. De svenska varven kunde utveckla ett sådant kunnande och en sådan storlekskapacitet, att de behöll sin andel av den kapitalistiska världens skeppsbyggnad. Nu frågar alla de som gav sina bästa år, sitt kunnande, sin kapacitet — tekniker, tjänstemän, arbetare: Vad är nu detta? Var vårt arbete och kunnande inget värt? Varför vill ingen ha det nu? Varför skall vi avskedas? Varför skall det vi byggt upp få vittra sönder? Varför skall så många av oss gå och känna det som om arbetade vi på nåder? Svaret är att politikerna aldrig hade någon varvspolitik. När det göteborgska redarkapitalet tröttnat, trädde regeringen in för att likvidera. Det gällde den gamla regeringen. Det gäller än mer den nya. Hela det politiska handlandet under 1970-talet visar att det varit så. Först fick staten gå in och rekonstruera Götaverken mitt under skeppsbyggnadskonjunkturens höjdpunkt. Så gick staten in och fick betala för att lägga ner Eriksberg. Förlustbidrag, statliga aktieköp och väldiga garantier sattes in. Samtidigt tog staten ansvaret för begynnande massavskedanden: 7 900 man mellan 1974 och 1978, nedskärning av kapaciteten med 30 96. Så bytte landet regering. Vad socialdemokraterna aldrig gjort, gjorde nu de borgerliga — de förstatligade flertalet varv. Det kombinerades med en ytterligare sysselsättningsminskning med 1 000 man för åren 1977-1979. Nu aviserar herr Åsling det ofrånkomliga, som han säger, i en ytterligare neddragning. Sedan den 30-procentiga neddragningen genomförts började man utreda konsekvenserna av en framtida ytterligare nedskärning till 60 26 resp. 30 96 av 1974 års nivå. Man började umgås med tankar på vad som var en nära nog total likvidation. Konsekvenserna av allt detta vägrar man att rakt och hederligt tala om för folk. Man för folk bakom ljuset. Man missbrukar avsiktligt arbetarnas och tjänstemännens tro och förhoppningar. Över hela linjen speglar sig falskheten i denna regeringens politik mot varven. Här en rad exempel: Varenda varvsproposition har nöjt sig med att redovisa ett tidsperspektiv fram till längst 1981. När Ingvar Svanberg i dag stiger upp och plötsligt efterlyser en långtidsplanering är det verkligen sent påtänkt. Den tanken kunde han ha väckt medan hans parti satt i regeringen. Man vet mycket väl att omkring 1981 når krisen sin beräknade botten. Med ett sådant perspektiv måste alla prognoser peka neråt. Nedläggningsanhängarna får precis det underlag de behöver. Vad som sedan är kvar efter 1981 behöver de knappast bekymra sig om. När den socialdemokratiska regeringen lade fram sin stödproposition 1971 — den första under 1970-talet — fanns inte ett ord om alternativ produktion. Hade man tagit upp det problemet då, skulle läget varit långt bättre i dag. Man lät krisen fördjupa sig. Man saknade varje tillstymmelse till ett längre framtidsprogram. Den borgerliga regeringen vet i dag mycket väl att när den leker med tanken på 40-procentiga och 70-procentiga neddragningar, så leker den i praktiken med varvens hela framtid. Varven hävdar sig ju i hög grad genom sin storlek, genom sina speciella kapacitetsfördelar. Ytterligare neddragningar med t.ex. 30 26 medför stora organisatoriska nackdelar och kostnadsfördyringar i produktionen. Följden är ett sönderfall av hela varvsindustrin. En typ av produktion som bärs upp av en viss kapacitet och en viss organisationstyp kan inte skäras ner under en viss nivå utan att hela dess inre sammanhang förstörs. Men ändå sysslar regeringen, såvitt jag förstår, fullständigt avsiktligt med just detta. Regeringen dröjer med sin varvsproposition. Tiden går, situationen förvärras, riksdagen hinner inte behandla varvspolitiken i sin helhet förrän tidigast i november. Vilket cyniskt spel! Förhalningstaktiken påskyndar det av regeringen önskade sönderfallet. Regeringen och utskottet avvisar Kockums gasprojekt och stöd till den tredje LNG-tankern. I texten till utskottsbetänkandet söker man påskina att Kockums ledning själv har dragit tillbaka sin stödansökan och att hela saken därför förfallit. Med det avvisar utskottet vpk-motionen i det stycket. Men efter vad jag förstått är detta inte sant. Sanningen är att tredje och fjärde LNG tankern är absolut nödvändiga, om inte omfattande avskedanden skall drabba Kockums tidigt i höst. Sanningen är, såvitt jag vet, att Kockums icke har dragit tillbaka någon ansökan på eget initiativ. Regeringen för människor bakom ljuset. Sanningen är enligt min mening att Kockums av regeringen har fått beskedet att ansökan var utsiktslös. Därför tvangs Kockum ta tillbaka den, hellre än att låta sin likviditet och sitt förtroende skadas genom ett offentligt avslag. Det är bekant att Svenska Varv har erbjudits intressanta alternativa tillverkningar, som man erkänt vara realistiska, men att Svenska Varv har vägrat ta upp dessa idéer — uppenbarligen av det skälet att man har ställt in sig på en långt gående nedskärning och avveckling av verksamheten. Vänsterpartiet kommunisterna ställer inte upp på denna kapitulationspolitik. Vi har redan från första början bekämpat den. Vi anser det vara djupt olyckligt för landet om neddragningen av varven nu får gå ännu längre. Vi anser att varven representerar en unik form av industriell kapacitet, som för framtiden måste skyddas och utvecklas. Vi anser att det finns en framtid för varven, och vi är det enda av riksdagens partier som har utvecklat den synen, det enda parti som försöker ha ett perspektiv bortom 1981. Vad är då det tänkbara perspektivet, så långt ett sådant nu kan skönjas i en kapitalistisk världsekonomi, där man har väldigt svårt att klarlägga vad som kommer att ske? Ja, enligt samstämmiga bedömningar tycks det som om man kan vänta ungefär följande långsiktiga utveckling för skeppsbyggnaden i världen: Nedgången följs omkring 1981 av en ny uppgång. Skrotning, ökade krav på fartygens kapacitet och säkerhet samt förskjutningar i flottornas sammansättning ger utgångspunkt för en nyproduktion. Den nya uppgången blir med all säkerhet betydligt svagare än den förra högkonjukturen, och de stora tankfartygen får vika för en mer spridd sammansättning av fartygsproduktionen. Denna uppgång sägs skola ebba ut mot slutet av 1980-talet. Därefter når den internationella skeppsbyggnaden slutgiltigt en lägre nivå. Den blir då aldrig vad den har varit. Och då måste tyngdpunkten i produktionen ha hunnit läggas om till annat än fartyg. Varven måste hållas i gång över den nuvarande svackan. De måste få tillfälle att begagna det andrum som den nya konjunkturen tillfälligt kan ge. Under denna period måste man förbereda en djupgående och planmässig ändring av deras roll. Det moderna industrisamhället går i allt högre grad i riktning mot högt avancerad produktion: komplicerade maskiner och apparater, sammansatta produkter på hög nivå samt hela anläggningar och system. Det land som har kapacitet för sådan produktion kommer att hävda sig i den framtida industriella utvecklingen. Det land som raserar sådan kapacitet kommer obönhörligt att halka efter. Varven är just sådana systembyggare. Deras kapacitet lämpar sig för det. De har både storleksfördelar och flexibilitet. De är alltså nödvändiga inslag i den framtida industrin. De representerar stora sysselsättningsmöjligheter i framtiden. De har fördelen att höra till de mest ekonomiska industrierna, när det gäller energiåtgång. Samma mängd elkraft som i exempelvis skogsindustrin krävs för att bära upp ett enda jobb, bär i varvsindustrin upp mer än 20 jobb. Det handlar alltså inte bara om en defensiv kamp för att rädda varvsarbetarnas nuvarande jobb. Det handlar lika mycket om att slå vakt om framtiden i industrin. Den som arbetar för att skära ner varvsindustrin motarbetar nationens intressen. Vpk har lagt fram ett program för att bevara varvens kapacitet och förbereda dem för en ny framtida roll i en växande svensk industri. Vi vill ha slut på avskedanden och nedskärningar. Vi vill ha en ny, kompetent och framtidsinriktad styrelse för Svenska Varv. Vi vill ha bort nedläggningsutredningarna. Vi vill ha en utveckling av den inrikes sjöfarten som ett led i en progressiv och miljövänlig trafikpolitik. Vi vill ha kontakter med länder som önskar bygga ut sina högsjöoch inrikesflottor, för sådana länder finns. Vi vill ha stöd till Kockums gasprojekt och till byggandet av tredje och fjärde gasbåten. Vi vill fördubbla stödet till alternativ produktion upp till 500 milj.kr. Vpk har också i många andra sammanhang krävt och kräver också i dag en industripolitik, där man med nya statliga industrier söker kraftigt höja förädlingsgraden i den industriella produktionen, där man bl.a. satsar på en grundläggande upprustning av de kollektiva och spårbundna trafiksystemen i landet. Allt detta ligger väl till för den framtida produktion som varven är ägnade att ta över. Varven skulle på det sättet kunna infogas i en strategi för en totalt ny industripolitik och en allmän kamp mot arbetslösheten. Ute på varven finns ett unikt kunnande. Det tar sig uttryck i att varvsarbetarna själva nu systematiskt studerar projekt och tar fram planer på alternativ produktion — både på kort och på längre sikt. Här har jag i min hand en sammanställning av sådana projekt. Det är processanläggningar, kraftverk och hetvattensackumulatorer. Det är monteringsfärdiga stålhus av typ daghem. Det är broar, flytdockor och hamnterminalsutrustning. Det är omlastningsoch förbränningsanläggningar. Det är pråmar för den inrikes sjöfarten, rökgasfilter och tvättare för att förbättra miljön. Det är produkter som kan tillverkas praktiskt taget utan några nämnvärda nyinvesteringar. Kapaciteten finns redan. Det projekt som redan nu lagts fram av varvsarbetarna räcker till jobb åt 2 000 man under åren 1979, 1980 och 1981. Och arbetet fortsätter. Detta ger för vårt partis del en klar politisk utgångspunkt. Varvsarbetarna slåss inte endast för sin egen rätt till arbete. De slåss för landets industriella framtid mot nedläggningsraseriet i regeringen och i Svenska Varvs styrelse. Arbetarnas och teknikernas kunnande, deras skaparvilja och kamp för sin rätt — där har vi framtiden för varven och industrin. Det är ett annat synsätt än hos profitörerna och spekulanterna och hos deras ideologiska företrädare i regeringen. Denna skaparvilja måste få komma till uttryck. Det är hela den svenska arbetarrörelsens sak att kämpa för den. Den samlade arbetarrörelsen måste kunna säga till varvsarbetarna: Vi skall stoppa dessa kapitulanter och nedläggare över hela landet. I Malmö och Landskrona skall vi stoppa Åsling och det han står för. På Cityvarvet. Arendal och Eriksberg skall vi stoppa dem. På Finnboda och i Karlskrona skall vi stoppa dem. Över hela industrin skall vi bekämpa deras katastrofala politik. I Horndal, i Domnarvet, i Luleå och Malmberget, i Hällefors och Gävle, i Borås och Kinna skall vi stoppa dem. Kanske kan just varvsarbetarna bli de som ger signalen till en stor folkrörelse mot nedläggningsraseriet, mot ansvarslösheten och mot kortsiktigheten. Vänsterpartiet kommunisterna skall självfallet på allt sätt stödja en sådan rörelse. Men det fordras att det stora socialdemokratiska partiet vet sin plats i striden — och det vet åtminstone inte dess ledning. Det är nämligen en ytterst farlig situation, nu när alla krafter behövs, att den socialdemokratiska ledningen och riksdagsgruppen så helt kapitulerar för nedläggningspolitiken. Det var den socialdemokratiska regeringen som startade nedläggningen av Eriksberg. Det var den som inledde den stora nedskärningen med 30 924 av sysselsättningen. Också i dag ställer man upp på punkt efter punkt på den borgerliga politiken. Man förklarar sig öppet beredd att acceptera den ytterligare sysselsättningsminskningen under 1978 och 1979. Man ger industriminister Åsling, den borgerliga regeringens företrädare, den enligt min mening helt oförtjänta och och onödiga triumfen att kunna säga att regering och socialdemokratisk opposition i huvudlinjerna är överens. Socialdemokraterna har inget som helst alternativ till regeringens varvspolitik. När näringsutskottet exempelvis avslår vpk:s yrkande om stöd åt Kockums gasprojekt och om garantier för tredje och fjärde gasbåten, då skriver de socialdemokratiska ledamöterna av näringsutskottet under precis samma uttalande som de borgerliga. Jag kan hålla med om att den nuvarande regeringens varvspolitik företer likheter med sagan om de tio små negerpojkarna. Men vi skall i så fall, Ingvar Svanberg, inte glömma att det finns ett tillägg till den sagan, nämligen att tre eller fyra av negerpojkarna faktiskt var försvunna redan före regeringsskiftet. Om man, som Ingvar Svanberg gjorde, anklagar den sittande regeringen för lönnmord på den svenska varvsindustrin, då tycker jag att åtal för medhjälp eller hjälp till förberedelse borde väckas mot den regering som inledde denna procedur. Vi vill från vpk helst slippa kritisera de socialdemokratiska politikerna. Vi skulle helst av allt se en enad arbetarrörelse för varvsarbetarnas krav mot den borgerliga industripolitiken. Men när socialdemokraterna i riksdagen i allt väsentligt ställer upp på den borgerliga industripolitiken, då måste vi oundgängligen säga ifrån. Vi kan inte ställa upp på detta. Vi säger till socialdemokraterna att det inte går att fortsätta att göra som de gör. Det är viktigt att arbetarrörelsens politiker framstår som trovärdiga, som förkämpar för framtiden och för arbetarnas krav. Man kan inte gå i en demonstration i Malmö under parollen ”Stöd åt gasprojektet” — och sedan i dag sätta sig i riksdagen och rösta mot ett sådant stöd. Man kan inte låta Olof Palme gå i demonstrationen i Horndal under devisen ”Rädda Horndal” — och sedan sitta och rösta mot ett krav i riksdagen att Horndal skall räddas och rösta för en borgerlig stålpolitik som innebär att Horndal förmodligen först av alla verk skall slås ut. Man kan inte som Gunnar Sträng stå och lova arbetarna på Gränges-Nyby stöd i kampen för jobben, och sedan sitta i kammaren och rösta för en stålpolitik som innebär att tusentals jobb skall bort, däribland många i Gränges-Nyby. Det håller inte för ett arbetarparti att söka spela en roll inför de arbetande och en helt motsatt roll när man skall ta ställning i riksdagen. Sådant kan inte bidra till trovärdighet och kampvilja ute bland människorna. Vi säger till landets varvsarbetare: Det är på er det hänger. Lita inte för mycket på vingliga politiker! Lita först och främst på er själva! För ni har rätt. Ni har utvecklingen och framtiden på er sida. Framsynta tekniker och administratörer inom varvsindustrin har i mångt och mycket samma synsätt som ni. Era planer är på sikt utvecklingsbara och realistiska. Man kommer att försöka smyga på er nya nedläggningsbeslut, nya avskedanden. Till det säger vi kommunister: Låt dem inte göra det. Låt dem inte ta era arbetsplatser ifrån er. Stanna där ni står. Försöker de stänga fler varv, så acceptera inte. Stanna på jobben och ta över arbetsplatserna. Släpp inte in dem som vill rasera och förstöra. Tvinga fram en ny och annorlunda varvspolitik. Övertyga politikerna i den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen att de skall sluta stödja nedläggningslinjen och ställa upp för en offensiv varvspolitik. Vänsterpartiet kommunisterna är inget stort och starkt parti. Men just bland landets varvsarbetare räknar vi åtskilliga av våra bästa kamrater. Och er kan vi lova en sak: Vi har alltid bekämpat nedläggningspolitiken, och vi skall fortsätta med det. Det är ni som är framtiden. Vi skall aldrig svika er. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion 1942.
Herr talman! Med respekt för kammarens ansträngda tidsschema i dag skall jag inskränka mig till en kort kommentar till Jörn Svenssons analys av situationen. Det är som vanligt intressant att lyssna till Jörn Svenssons analys utifrån marxistiska utgångspunkter av situationen i vårt näringsliv. Jörn Svensson gör sig emellertid skyldig till några grova felslut som inte kan stå oemotsagda.

Dessutom, Jörn Svensson — som uppenbart känner ett stort internationellt ansvar — skulle vi förfuska vår roll vid den internationella arbetsfördelningen. Den neddragning vi här diskuterar är dramatisk därför att den sysselsättningsmässigt och finansiellt har den volym som den har. Men den är i själva verket en följd av en fortgående internationell process där uländerna kommer med sin produktion. Och vad har vi för rätt att förvägra andra nationer industriell utveckling av den karaktär vi själva har? Får vi inte med kylig realism försöka se på vår internationella roll här?

Jörn Svensson! Låt oss komma ner på litet mer realistisk nivå i bedömningen av de här frågorna! Låt oss inse att Sverige ändå är ett litet land med begränsade resurser för sin industripolitik! Och låt oss då satsa de resurserna där de ger bäst utbyte sysselsättningsmässigt i det långa svepet — det måste vara den grundläggande målsättningen!

Herr talman! Jag vill inte bidra till att vi förlänger den här debatten alltför mycket, men jag måste replikera Jörn Svensson på en punkt. Jag vill inte ta upp Jörn Svenssons förmåga att beskriva det socialdemokratiska partiets och dess företrädares handlande — den skildringen får stå för hans fantasi. Men, Jörn Svensson, vore det inte välbetänkt att bekymra sig om det egna partiets möjligheter att över huvud taget bli kvar i riksdagen efter nästa val i stället för att via lögner tala om vad vi inte gör och hur vi borde sköta det hela? Jörn Svensson! Överlämna åt svenska arbetare att bedöma om de stödjer socialdemokratin eller vpk och sörj litet för era egna åsikter! Jag tycker det är alldeles opåkallat att ta upp en rättegång om hur vi bör handla. Handla som ni vill så sköter vi vår politik själva!

Herr talman! Det är en något märklig och övermaga attityd som Ingvar Svanberg intar.

Jag försöker inte pracka på er vår politik, men nog fanns det i våra förslag en rad förnuftiga punkter som ni kunde ha skrivit annorlunda om i utskottet i stället för att skriva samman er med de borgerliga för att avstyrka kraven på varje punkt — även stödet till Kockums. Industriministern har ett elegant sätt att försöka vända upp och ner på frågeställningar. Det är nämligen inte våra förslag och varvsarbetarnas linje, som de har givit uttryck för till oss genom sin arbetsgrupps förslag om exempelvis alternativ produktion, som innebär en statisk industripolitik. Vad jag har försökt plädera för är en offensiv politik, som inte är statisk eller defensiv utan som tar vara på de möjligheter som finns i det längre perspektivet av den industriella utvecklingen. Frågan skall där gälla vilka nationer som har möjligheter att med stora kapacitet och högt tekniskt kunnande bygga just den här typen av systemlösningar, som tillhör den industriella framtiden. De som vill slå vakt om de möjligheterna är inte statiska. De som vill riva ner de här möjligheterna har däremot en statisk och defensiv syn. Men de som vill bevara möjligheterna, just för att arbeta för att de i framtiden skall kunna utnyttjas för den här nya typen av industriproduktion, som kommer att slå igenom, som kommer att bli framtidslinjen, är förespråkare för en skapande industripolitik. Jag tycker inte att Nils Åsling skall beskylla vpk för att vilja ösa ut för mycket pengar till varvsindustrin. Den regering som har sänkt arbetsgivaravgiften med stora belopp, som tillåter en privat kapitalexport på 4-5 miljarder årligen, som under sin administration har givit bortåt 45 miljarder i bidrag och lån till den privata industrin, skall inte tala om att man slösar när man vill stödja varvsindustrin för att hålla den flott över krisen.

Herr talman! Det torde inte vara någon som helst överdrift att påstå att den svenska varvsindustrin är en av det svenska industrisamhällets förnämsta skapelser. Den har utmärkts — och utmärks fortfarande — av hög teknik och mycket stort yrkeskunnande på alla nivåer. Den fullföljer också en gammal förnämlig svensk sjöfartstradition. Men denna bransch har drabbats svårare än de flesta av den våldsamma strukturkris som under 1970-talet har gått över hela den västliga industrivärlden. Utvecklingen har varit ytterst snabb. Bara på några få år har situationen dramatiskt ändrats från en god orderingång och god lönsamhet till dagens utomordentligt bekymmersamma läge. Det gäller inte bara Sverige. Det gäller hela den västra industrivärlden. Jag kan anmärka, herr talman, att jag för någon tid sedan i Paris hade ett samtal med några japanska ekonomer som var väl initierade i situationen. De sade att man i Japan räknade med att mot slutet av 1980-talet ha bara rester kvar av den japanska varvsindustrin. Man räknade nämligen med att denna industri i den svåra strukturomvandlingen skulle bli utkonkurrerad av helt nya länder, exempelvis Sydkorea, men även av Brasilien. Det ger en klar bild av dagens situation och en bakgrund till svårigheterna i Sverige. De här nya länderna har ett högt teknologiskt kunnande, men de har från vår synpunkt en fruktansvärt underbetald arbetskraft och har därför kunnat inleda och har även fullföljt en helt förödande konkurrens, som det knappast finns möjligheter att klara, i varje fall när det gäller standardfartyg, tankrar och bulkfartyg. Det är klart att samhället har fått sätta in räddningsaktioner för att klara denna situation. 1977 sattes viktiga åtgärder in genom beslutet om varvspolitikens stödåtgärder med anledning av propositionen 1976/77:139. Jag vill, liksom industriministern gjorde, konstatera att det har varit en tillfredsstäl lande politisk enighet om detta, om vi bortser från vpk. Det har rått stor och bred enighet mellan den nuvarande och den tidigare regeringens representanter om de grundläggande frågorna. Tre huvudprinciper har varit vägledande för varvsstödet. För det första skall det vara avgränsat i tiden och syfta till att överbrygga temporära svårigheter. För det andra skall det bidra till att den reduktion av den svenska varvsindustrin som är nödvändig sker i balanserad takt och socialt acceptabla former. För det tredje skall man genom stödet inte bidra till nyetableringar inom varvsindustrin. Herr talman! Till de här tre huvudprinciperna, som alltjämt är gällande, skulle jag vilja lägga en fjärde huvudprincip, som här har apostroferats av bl.a. industriministern, nämligen att vi parallellt får lov att göra en utomordentligt energisk och målmedveten satsning på alternativ produktion. Det är helt enkelt nödvändigt att tillvarata det avancerade teknologiska kunnande och den dyrbara verktygsoch maskinutrustning som finns inom den svenska varvsindustrin och inte minst det mycket förnämliga yrkeskunnande som finns på alla nivåer. Förutom huvudmotivet, bibehållandet av sysselsättningen, skulle det vara en nationell förlust av gigantiska mått om man inte utnyttjade dessa materiella och immateriella tillgångar. Regeringen är klart och energiskt inställd på detta, samtidigt som man måste ha den kalla nödvändigheten klar för sig, nämligen att de här nyss nämnda huvudprinciperna får lov att tillämpas och iakttas. Vid utskottsbetänkandet, herr talman, har fogats sju reservationer, som jag här skall behandla, jämte en del motioner från i första hand vänsterpartiet kommunisterna. I reservationen 1, som bygger på den socialdemokratiska partimotionen 1940, hävdas en gentemot utskottsmajoriteten avvikande mening rörande vissa element i planeringen för varvsindustrins framtid. I den grundläggande frågan, nämligen när det gäller nödvändigheten i sig av nedläggningar inom varvsindustrin, är socialdemokraterna ense med regeringen. Motionärerna och reservanterna anser däremot att det uttalande som industriministern gör i propositionen 174 om behovet av ytterligare kapacitetsminskning samt andra uttalanden i samma proposition betyder att riksdagen redan nu blir bunden av en helt ny varvspolitik, innan den aviserade stora varvspropositionen, som kommer senare i sommar, har lagts fram och kunnat behandlas av riksdagen. Motionärerna och reservanterna understryker också varvsindustrins utomordentligt stora betydelse för de orter som är berörda, för de många arbetstagarna vid varven och för underleverantörerna och deras anställda i olika delar av landet. Med tanke på de sysselsättningsmässiga konsekvenserna av planeringen av varvsindustrin måste även den tilläggas mycket stor betydelse. Här råder inga som helst motsättningar. Vi understryker alla just detta. Men vi konstaterar att farhågorna för att riksdagen skulle bli bunden av en ny varvspolitik genom denna proposition är mycket överdrivna. Det blir ingen bindning i förväg. Frågan om varvsindustrins kapacitet kommer att behandlas i den kommande propositionen. Det finns alltså ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande i frågan. I vpk-motionen 1977/78:1942 krävs bl.a. att inga ytterligare nedskärningar och avskedanden får företas inom varvsindustrin, att ledningen för Svenska Varv AB bör ersättas med en administration där de arbetande har majoritet på alla nivåer. Jörn Svensson talar om behovet av en kompetent ledning — en enligt min mening svår anklagelse mot den nuvarande ledningen — på alla nivåer inom företaget, som verkligen gör insatser för att klara de allvarliga problemen. Man vill också att samtliga svenska varv skall förstatligas. Utskottet har, som jag nyss sade, redan behandlat vad som i motionen uttalats om planeringen av varvsindustrin, och man har avvisat kravet på ett särskilt uttalande. Det finns ingen anledning för riksdagen att göra uttalanden med anledning av andra motionsyrkanden på den punkten. Kravet på ett förstatligande av den svenska varvsindustrin har gång efter annan avvisats av en mycket bred majoritet inom riksdagen. På den ståndpunkten står vi ännu. I reservationen 2 krävs att även för varvsindustrin införs ett 75-procentigt bidrag efter mönster från ståloch gruvindustrierna. Jag vill helt kort säga att utskottet förutsätter att regeringen under arbetet med den utlovade varvspropositionen undersöker möjligheterna att använda det 75-procentiga bidraget även inom varvsindustrin. Beträffande beställarstödet föreslås i varvspropositionen att ytterligare 175 miljoner skall anslås för avskrivningslån och att kreditgarantiramen skall utvidgas med 600 miljoner. Man föreslår även en del ändringar i riktlinjerna vad avser beställarstödet. Herr talman! Stödet kan f. n. komma i fråga för beställningar, som görs före den 1 juli 1978. Enligt propositionen får det utvidgade stödet utgå endast när varven av produktionstekniska skäl måste fatta beslut om fortsatt produktion före den 1 augusti i år för att undvika friställningar. Ytterligare ett villkor är enligt propositionen att fartygen levereras före utgången av 1979. Enligt nu gällande regler anges tidsgränsen till den 30 juni 1980. I den socialdemokratiska motionen 1977/78:1940, som backas upp i reservationen 3, föreslås andra tidsgränser. Man uttalar farhågor för att problemen vid varven bara kan lösas till den 1 juli i år, alltså om bara några veckor. Förslaget i motionen innebär sålunda att stödet skall kunna utgå till beställningar som görs före den I december 1978. Herr talman! Utskottet antar inte förslaget om tidsgränser som förs fram i motionen 1940, och man ser ingen anledning att gå ifrån regeringens förslag om dels ändrade riktlinjer för garantier och lån till fartygsbeställare, dels en garantiram som utvidgas med 600 milj.kr., dels ytterligare 175 miljoner för avskrivningslån. Tidsgränsen 1 augusti 1978 är ingen förskjutning av senaste datum för beställningar. I stället innebär förslaget att sysselsättningssituationen vid de varv som skall producera de beställda fartygen kommer att särskilt beaktas vid regeringens prövning av ansökningarna. Stödet kommer att utgå endast i de fall, då varven av produktionstekniska skäl måste fatta beslut om fortsatt produktion före den 1 augusti 1978 för att undvika friställningar. Av praktiska skäl har tidsgränsen i detta avseende lagts en månad efter senaste beställningstidpunkt, med hänsyn till att juli är semestermånad för varven. Medelstillskottet till Svenska Varv AB behandlas i flera motioner. Den grundläggande motiveringen är att de medel, som hittills anvisats kommer att visa sig vara otillräckliga.

Herr talman! Denna beräkning av stöd till Svenska Varv AB avstyrker utskottet och finner inte någon anledning att ifrågasätta den beräkning som görs i propositionen. Utskottet har nämligen av industridepartementets representanter inhämtat att beräkningen bygger på uppgifter från Svenska Varv AB och att beloppen avvägts så att någon likviditetsplikt för den statliga varvskoncernen inte beräknas inträda före den tidpunkt då riksdagen kan ta ställning till förslagen i den av industriministern utlovade varvspropositionen. Utskottet avstyrker alltså förslagen i de motioner som behandlar detta. Reservationen 5 gäller Kockums AB. Reservanterna kräver att riksdagen bör ge regeringen till känna att vid de överläggningar som äger rum mellan Kockums och industridepartementet i anledning av den utlovade varvspropositionen skall inriktningen vara att Kockums varv frivilligt eller genom nödvändiga åtgärder, alltså med tvång, ansluts till Svenska Varv AB. Herr talman! Enligt vad utskottet har sig bekant — det har också i dag understrukits av industriministern — pågår överläggningar kontinuerligt mellan företrädare för industridepartementet och Kockums som ett led i föreberedelserna för den aviserade varvspropositionen. Mot den bakgrunden finns ingen anledning att göra ett sådant uttalande som reservanterna föreslår och som har krävts i motionen. Reservationerna 6 och 7 behandlar frågan om alternativ produktion vid varven. Reservationen 6 föreslår en ökning av anslaget till alternativ produktion vid varven med 100 milj.kr. till 350 milj.kr., och i reservationen 7 uttalas att det måste vara ”självklart att de mindre och medelstora varven inte skall vara uteslutna från statligt stöd till alternativ produktion”. Förslaget om ökning av anslaget till alternativ produktion med 100 miljoner har industriministern bara för några minuter sedan behandlat och därvid klart konstaterat, för det första att 100 miljoner inte räcker och för det andra att det bara är fråga om veckor till dess en proposition framläggs enligt vilken uppenbarligen väsentligt större stöd kommer att anvisas. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att 250 milj.kr. anvisas för alternativ produktion vid varven. I propositionen sägs att detta bara är ett första steg, något som bekräftades av industriministerns uttalande i dag. Den kommande varvspropositionen kommer uppenbarligen att innehålla förslag även om detta stöd. När det gäller den alternativa produktionen kan vidare konstateras — och det gör utskottet — att det under den närmaste tiden endast är storvarven som kommer att ha behov av att ta i anspråk den här aktuella stödformen. Det framgår av propositionen att förslaget om stöd har lagts fram mot bakgrund av projekt som avser alternativ produktion vid de två stora företagen. Men, herr talman, av detta följer självfallet inte att staten inte skulle kunna stödja alternativ produktion även vid andra varvsföretag. Utskottet utgår ifrån att även de här frågorna kommer att behandlas i den aviserade propositionen om varven. Utskottet avstyrker alltså reservationerna 6 och 7. När det slutligen gäller de mindre varven, som behandlas i motionen 1937, understryker utskottet att det har sympati för tankegångarna bakom motionen. Utskottet kan emellertid inte finna att dessa tankegångar strider mot vad som föreslås i propositionen. Det är alltså angeläget att de mindre och medelstora varven kan bevara sin konkurrenskraft i framtiden.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

Herr talman! Jag måste än en gång beklaga att vpk står så ensamt när det gäller att föra en någorlunda skapande och positiv diskussion om varvens framtid och att slå vakt om deras kapacitet. Jag vill med anledning av det ställa en del frågor, därför att jag är angelägen om att försöka få fram om man från näringsutskottets sida betraktar allt det vi framför — och som i väldigt hög grad bygger på tänkande och idéer som utarbetats av de anställda — som luftiga saker, som man kan vifta bort och som inte är av intresse för riksdagen. Varför disksuterar man t.ex. inte den inrikes sjöfartens möjligheter inom ramen för ett rationellt och miljövänligt transportsystem i landet? Varför undersöker man inte systematiskt vilka länder i världen — i det socialistiska blocket eller i tredje världen och f.ö. också inom vissa västländer, där man har stor inrikesjöfart —-som kan ha intresse av att bygga ut sina flottor, inte minst just den inrikes sjöfarten? Varför tar man inte upp granskning av och ett resonemang om hur det verkligen ligger till med bedömningarna om möjligheterna att avsätta LNG tankrar? Det redovisas dock från exempelvis Kockums varvs ledning, som har uppgifter i det ärendet, att det kommer att finnas ett betydande underskott på sådana tankrar 1985 — om de aktuella gasprojekten i världen byggs ut. Varför tar man inte upp en diskussion om vad det intressanta internationella patentet beträffande s.k. membrantak — som har erbjudits svenska varv till produktion och som är allmänt erkänt — skulle kunna innebära? Det är ett mycket produktivt alternativ. Det rör sig om en takkonstruktion för stora lagerlokaler, cisterner och liknande. Varför tar man inte upp en diskussion om det och om anledningen till att det har avvisats av Svenska Varv? Varför tar man vidare inte upp ett resonemang om hur man skall stödja en alternativ produktion vid varven genom olika insatser i den allmänna ekonomiska politiken? Alla talar om alternativ produktion, men man måste skapa en marknad för den. Det kan man exempelvis göra genom en progressiv politik när det gäller att satsa på det kollektiva trafiksystemets uppbyggnad till högsta tekniska kapacitet. Det kommer att öka den inre marknaden för sådana systemsatsningar och konstruktioner som är av intresse för den sektorn. Detsamma gäller en förnyelse av industrin. Nya typer av statliga förädlingsindustrier — som vpk har föreslagit — kommer att kunna skapa en rad sysselsättningsmöjligheter vid varven. De anställda har bland de projekt de föreslår tagit upp monteringsfärdiga stålhus, exempelvis för daghem. Vi har i det här landet ett oerhört underskott på daghemsplatser. Säg mig: Finns inte någon punkt i denna långa lista från de anställda som intresserar näringsutskottet?
Herr talman! Det förvånar mig verkligen att Jörn Svensson, som ändå i sex års tid har tillhört näringsutskottet som en uppskattad ledamot, har den uppfattningen —och vill göra den gällande —att näringsutskottet skulle kunna vara ett organ som går in i detaljregleringar av den svenska industrin. Det är häpnadsväckande! Näringsutskottet och riksdagen gör inte sådant och kan inte göra det. Däremot vill jag försäkra Jörn Svensson om att samtliga utskottsledamöter är utomordentligt intresserade av den alternativa produktionen och minst lika intresserade av den, som jag bedömer det, värdefulla lista med uppslag och idéer som de anställda har presenterat. Men rätt forum för dessa förslag är icke riksdagen eller näringsutskottet — det är den utredningsgrupp som arbetar inom industridepartementet och som uppenbarligen med mycket stort intresse kommer att ta del av förslagen: det är rätta adressen, Jörn Svensson. När sedan propositionen framläggs kommer näringsutskottet att i vederbörlig ordning ta ställning till de konkreta förslagen i den och uttala sig om dem. Sedan vill jag - även om jag inte vill förlänga den här debatten med hänsyn till den hårt pressade tiden — varna Jörn Svensson och vpk för att ha alltför överdrivna förhoppningar om LNG-tankern. Jag har i mitt arbete i energikommissionen fått ett mycket gediget material om den. Kommissionen har lagt ned oerhört mycket tid och uppbådat ett mycket stort antal experter för att bedöma LNG-tankern. Situationen är där densamma som i övrigt: Både Japan och de nya nationer som har en sådan förödande konkurrenskraft på världsmarknaden är i full fart med att producera LNG-tankrar. Det kommer inom kort att finnas en betydande överkapacitet på det området. Vad Sverige då har för möjligheter att hävda sig kan man inte säga i dag, men jag tror inte att möjligheterna är så oerhört stora som Jörn Svensson och kommunisterna föreställer sig. En varning för överdriven optimism är i detta sammanhang motiverad.

Herr talman! Bengt Sjönell har väl ändå fattat det här alldeles fel. Om det skall vara någon mening med att i riksdagen diskutera alternativ produktion, måste man också diskutera, utefter vilka huvudsakliga linjer en sådan produktions avsättning skall kunna garanteras. Det är en fråga om allmän industripolitik, det är en fråga om den allmänna linjen i de offentliga satsningarna. Om man vill förnya den industriella strukturen för framtiden, måste man också bygga nya industrianläggningar, och de måste utvecklas efter en bestämd teknologisk linje i riktning mot höga grader av förädling, om man nu har det perspektivet. Då måste man göra den politiska bedömningen, huruvida en sådan satsning kan ge sysselsättningsmöjligheter åt varven. Likadant när det kommer upp diskussioner om de stora sociala bristerna, på 1. ex. daghemsområdet och det visar sig att de anställda föreslagit ett konkret projekt att bygga olika typer av monteringsfärdiga anläggningar som kan komma till nytta här — då måste man ju ändå sätta dessa båda ting i samband med varandra. Att man inte skall diskutera detaljer och trycka på ett visst varvsföretag en viss typ av produktion eller ett visst projekt, det förstår även jag. Jag bara tar detta som ett exempel på den allmänt negativa och ointresserade attityd som lyser igenom i utskottets betänkande. Man talar om alternativ produktion i mycket lösliga ordalag och har sedan över huvud taget inte något konkret att komma med när det gäller att befordra en sådan alternativ produktion.

Man måste ju någon gång konkretisera vad man menar med alternativ produktion, inte bara avvisa det ena konkreta förslaget efter det andra. Vilken inställning har man till den inrikes sjöfarten? Beroende på vilken inställning man har till den inrikes sjöfartens roll i ett kommande svenskt stort trafiksystem väljer man också ståndpunkt till projekt och utvecklingstendenser som är intressanta just som exempel på alternativ produktion vid varven. Detsamma gäller för kollektivtrafiksystem. Varför diskuteras inte detta? Det är en total perspektivlöshet i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Vpk har i tidigare sammanhang offentligt sagt — detta framgår också av innebörden i vår motion — att vårt ställningstagande till Öresundsvarvet är helt klart. Jag har ingenting i sak att tillägga till den plädering som Hugo Bengtsson har framfört till försvar för sysselsättningen vid Öresundsvarvet, men jag skulle ändå vilja be honom förklara en sak som har förefallit mig något oklar. I utskottsbetänkandet, ungefär mitt på s. 6, finns följande passus: ”Inom industridepartementet arbetar f. n. ett antal arbetsgrupper med dessa frågor, varvid även Kockums AB omfattas av bedömningarna.

När det då återges i själva betänkandet utan kommentar och utan betonande av att utskottet eller vissa delar av utskottet kan ha en annan bedömning av de förhållanden som propositionen tar upp, måste man såvitt jag förstår dra den slutsatsen att detta står så att säga som en utskottets bedömning. Utskottet har alltså övertagit och med gillande citerat propositionens uppfattning. Så långt tror jag att min tolkning är obestridligen riktig. Jag vill av den anledningen ställa en fråga. Hugo Bengtsson måste väl ändå ha vetat att en sådan formulering indirekt — utan att något namn nämns -— riktar sig i första hand mot Öresundsvarvet? Man kan naturligtvis tänka sig att också någon annan enhet kan komma i farozonen, men vi vet alla att det är Öresundsvarvet som hänger på gärdsgårn, som det så populärt heter. Då är min fråga: Varför har inte utskottets socialdemokrater och Hugo Bengtsson som representant för Landskrona och fyrstadskretsen reserverat sig mot denna bedömning? Det är, tycker jag, en farlig skrivning, och har man skrivit under den har man faktiskt öppnat vägarna för någonting helt annat än det som Hugo Bengtsson här så förtjänstfullt pläderade för.

Herr talman! Jag tog inte upp den här saken för att på något sätt vara obehaglig mot Hugo Bengtsson utan därför att det var en sak som plötsligt slog mig när jag läste igenom handlingarna omedelbart innan jag skulle gå in i kammaren. Om det bara var ett referat av propositionens innehåll, Hugo Bengtsson, utan något ställningstagande och utan att man accepterat det som utskottets mening, borde väl detta referat ha förekommit i referatdelen av betänkandet, dvs. på s. 2 och följande, där innehållet i propositionen refereras. Men här är det alltså fråga om ett avsnitt som förekommer i den del som är betitlad ”Utskottet”, dvs. utskottets egentliga åsikter i frågan, och då antar det hela en annan dimension. Det hade då bort markeras, menar jag, att detta inte var någonting som ingick i ett ställningstagande, eftersom det annars lätt kan tolkas just som ett ställningstagande. Man kan göra den tolkningen desto lättare som den socialdemokratiska riksdagsgruppen faktiskt, Hugo Bengtsson, vid behandlingen av tidigare varvspropositioner har skrivit under på dels den 30-procentiga nedskärningen under åren 1974-1978, dels den ytterligare nedskärning med 1 000 sysselsättningstillfällen som förutsätts för 1977-1979. Onekligen är denna fortskridande nedskärning någonting som kan tänkas i en viss situation hota just Öresundsvarvet, som har kommit i skottlinjen här. Jag vill än en gång understryka att jag inte tar upp detta för att på något sätt vara obehaglig. Har jag fel så desto bättre.